Alltså är partistödet, sådant det nu är utformat, oriktigt på något sätt, eftersom man i ett flertal motioner talar om att man i framtiden skall ha en riktig utformning. Vid senare tillfällen har också utredningar begärts. Så sent som 1966 och 1967 betvivlade herr Sven Wedén att partistödet var uttryck för en genomtänkt och ansvarsmedveten värdering och begärde därför att det skulle verkställas en utredning i frågan. I dag sägs det i utlåtandet mer eller mindre tydligt att frågan inte är mogen att utreda. Sålunda talar utskottet om att »tiden ännu inte kan anses vara inne för den översyn av systemets närmare utformning...» Varför är tiden inte inne? Det är väl inte så att pengarna på något sätt har tystat munnen på partierna? Om det från början har varit meningen, att en utredning skulle verkställas, ställer man sig frågan: När menar dessa herrar att tiden är mogen? Är det sedan man tagit emot pengar under många år och man kanske tänker sig att höja bidragen? Man kan nog med fog tvivla på att det finns en vilja till en utredning. Som jag sade har väl pengarna förkvävt viljan att utreda. Detta är dock en fråga, om vilken herr Kling en gång mycket riktigt sade, att den är av största betydelse för det politiska livet och för demokratins arbetsvillkor. Men om man löst den frågan på rätt sätt vill man tydligen inte ha utredning om. Jag tror att det partistöd vi nu har inte har någon förankring ute bland våra skattebetalare, våra väljare. Personligen har jag från denna talarstol åtskilliga gånger redogjort för mina synpunkter i frågan, och jag skall därför försöka fatta mig ganska kort. Genom partistödet tvingas ju människor att stödja en politisk propaganda, fastän de kanske inte önskar stödja en sådan. Som herr Sjöholm mycket riktigt en gång sade innebär demokrati också frihet från deltagande i politisk propaganda för den som så önskar. Man får också fråga sig om hela systemet är rättfärdigt. Det innebär, som herr Werner talade om förut, en viss diskriminering. Det var ju fullkomligt löjligt att man först mer eller mindre bestämde sig för att alla i riksdagen Plötsligt sade man emellertid ungefär så här: Där har vi också den där Rubin och det skulle innebära att han får 60 000 kronor — då måste det införas ytterligare en regel. Sedan tillkom den berömda 2-procentsregeln, enligt vilken ett parti skall ha minst 2 procent av i riket avgivna röster för att över huvud taget få partistöd. Herr Hansson i Skegrie — som ju tillhörde dem som medverkade till att i all hast förvandla presstödet till partistöd — yttrade vid diskussionen i den här frågan bl.a. följande: Under många års partiarbete då jag har haft tillfälle att se hur besvärligt det är att hävda sig gentemot ekonomiskt mäktiga konkurrenter har jag stärkts i min uppfattning att ett sådant statligt stöd är nödvändigt. Jag anser att de fattigare partierna har samma rätt att utöva opinionsbildning som andra. Ja, just de fattiga partierna! Vi har ju politiska partier, t.ex. kristen demokratisk samling med nästan 1,9 procent av i riket avgivna röster, som inte får något stöd. Man kan ställa frågan, vilket jag också gjort, om det inte strider mot grundlagen att tilldela politiska partier pengar för propaganda. Det finns således skattebetalare som har att betala till fem partier som de egentligen inte alls tycker om. Det står i grundlagen att Konungen bör »ingens samvete tvinga eller tvinga låta», men här måste alltså medborgare betala stöd till partier, och om något av dem kommer till makten kommer det kanske att genomföra och ivra för saker som totalt strider mot vederbörande persons åsikt och samvete. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet skrivit, att man i alla fall efter en viss tid skall göra en omprövning av bl.a. fördelningsgrunderna. Personligen är jag fullständigt emot tanken på ett partistöd och i min motion förkastade jag i ett stycke helt denna tanke och uttalade som min mening att något partistöd inte alls skulle utgå. Men då jag förmodar att det finns alltför många partimänniskor här i kammaren för att denna uppfattning skall kunna vinna gehör har jag i ett annat stycke vädjat att det åtminstone skall göras en utredning. Som många sagt och fortfarande också hävdar är partistödet något av en skandal. Exempelvis vår. största kvällstidning Expressen skrev en ledarartikel den 11 november 1965 under rubriken »En skandal» bl.a. följande: »Det skulle således vara helt ointressant att få veta något om hur ett statligt partistöd påverkar möjligheterna för nya partier att göra sig. gällande. Det skulle således vara helt oväsentligt att pröva de verkningar som på olika sätt utformade regler får för partiernas chanser att på lika villkor göra sig gällande inför väljarna. Det skulle alltså sakna betydelse hur ett. statligt partistöd påverkar de enskilda medborgarnas ansvarskänsla inför den politiska verksamheten.» Det är sannerligen många frågor. att ställa, och man får hoppas konstitutionsutskottet i framtiden inte längre bara talar om att en utredning. skall göras så fort som möjligt utan att tidpunkten anges mera bestämt, exempelvis inom en viss tid. Herr talman!

Herr talman! Det är väl främst på två punkter herr Rubin angriper partistödet. För det första menar han att det är tveksamt om vi skall ha ett partistöd, och för det andra anser han att det är en orättvis fördelning av pengarna mellan partierna. Först skulle jag vilja säga att det vore intressant att få veta vilken paragraf i grundlagen som herr Rubin stöder sig på när han antydningsvis påstår, att partistödet strider mot svensk grundlag. Jag hoppades att vi i Sveriges riksdag skulle vara mäktiga att göra rent bord med den förlegade uppfattningen att samhället inte skall stödja de politiska partierna. För min del tycker jag att det är i högsta grad legalt att använda samhällets medel för att förstärka partiernas resurser, så att de kan föra ut en opinionsbildning i landet som gör det lättare för den enskilde medborgaren att ta ställning i olika politiska spörsmål. Det är också den motiveringen som ligger bakom partistödet. Sedan var det på det sättet när vi fattade beslutet här i riksdagen 1965, att vi knöt vissa villkor till partistödet. För det: första skulle stödet utgå endast till partier som var representerade i riksdagen och som fortlöpande bedrev opinionsbildande verksamhet bland sina medlemmar och ute bland allmänheten. För det andra uppställdes det villkoret att partiet vid det senaste andrakammarvalet skulle ha fått minst ett mandat och minst 2 procent av de i hela riket avgivna giltiga rösterna. Däremot lade man sig inte i hur de olika partierna använde pengarna. Jag tror det var nödvändigt — och det ansåg också den rätt stora riksdagsmajoriteten att införa vissa spärrregler för att inte uppmuntra partierna att gå fram i mindre grupper eller splittra sig på småpartier. Det var den tanken som låg bakom de villkor som knöts till partistödet. Man ville undvika en partisplittring. Vidare sades det att systemet skulle bli föremål för översyn sedan erfarenheter vunnits av dess praktiska tilllämpning. Nu frågar herr Rubin: När är tiden mogen för den utredningen? Jag vill svara att partistödet ju trädde i kraft från och med 1 januari 1966 och alltså har verkat endast under två hela kalenderår. Under den tiden har vi bara haft ett enda val, nämligen 1966 års kommunalval, och nog bör man väl ändå kunna ställa det önskemålet att utredningen inte tillsätts förrän vi får erfarenheter av olika typer av val. Det skall väl först ha hållits åtminstone ett eller ett par riksdagsval och några fler kommunalval innan vi kan säga att vi har vunnit de erfarenheter som skall ligga till grund för den utredning som skall tillsättas för att se över partistödet.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

Herr talman! I statsutskottets utlåtande nr 8 behandlas under punkten 4 vårt motionspar II: 569 och I:456. Vi har där yrkat att riksdagen i skrivelse till regeringen måtte uttala att Sveriges elevers centralorganisation bereds plats i SÖ:s styrelse eller alternativt ges närvarooch yttranderätt vid skolöverstyrelsens sammanträden. Detta krav har också ställts från SECO:s centralstyrelse. Men nej — inte heller i år har utskottet vågat ge våra ungdomar detta förtroende.

Herr talman! Jag har knutit en blank reservation till förevarande punkt och jag vill med anledning därav säga några få ord. Skolöverstyrelsen har föreslagit att den successiva uppbyggnaden av gymnasieinspektionen skall fullföljas genom att ytterligare elva gymnasieinspektörstjänster inrättas. Utskottet har dock inte velat följa skolöverstyrelsen på denna punkt utan konstaterar att det nya gymnasiet nästa läsår når upp till årskurs 3 men att det därefter återstår att genomföra årskurs 4 på teknisk linje. Därför finner man inte anledning att frångå Kungl. Maj:ts förslag om att nu inrätta nio nya gymnasieinspektörstjänster. Personligen tycker jag inte att detta resonemang: är logiskt. Om gymnasiet nästa år når upp till årskurs 3, borde detta i stället tala till förmån för en satsning på de ytterligare två gym” nasieinspektörstjänster som det är fråga om. Det nya gymnasiet når alltså med läsåret 1968—1969 den tredje och sista årskursen. Det finns en mängd pedagogiska och undervisningsorganisatoriska problem som under tiden har anmält sig och som kommer att anmäla sig i särskilt hög grad i och med genomförandet av den sista årskursen. Därför tycker jag det är beklagligt att Kungl. Maj:t har föreslagit en nedskärning av antalet gymnasieinspektörstjänster i förhållande till vad skolöverstyrelsen . har begärt — skolöverstyrelsen begär elva tjänster och utskottet tillstyrker nio. Det är ju inga stora tal det är fråga om. Kan man inrätta nio tjänster, så kan man väl även inrätta elva, när det rör sig om den slutliga utbyggnaden. Om det nya gymnasiet skall få en god start bör den rådgivande verksamhet som inspektörerna utövar bli så omfattande som möjligt, och riksdagen borde ha kunnat bevilja medel till inrättande av de begärda elva tjänsterna. I så fall skulle, tror jag, den en gång planerade omfattningen av gymnasieinspektionen kunna uppnås. Nu har utskottet inte velat gå med på detta, och jag har för min del nöjt mig med att avge en blank reservation. Jag fann det cmellertid angeläget att i kammaren framföra dessa synpunkter.
Herr talman! Frågan om representatior för SECO i skolöverstyrelsens styrelse behandlade vi för ett år sedan här i riksdagen. En rad skäl mot sådan representation anfördes då i utskottets utlåtande, och även ett yttrande från skolöverstyrelsen åberopades. Jag vill bara erinra om det skälet, att det skulle bli. en mycket dålig kontinuitet på grund av att genomströmningen i gymnasiet är så snabb att det knappast kan bli tal om att vederbörande ledamöter skulle sitta i styrelsen mer än ett år. Då är det inte mycket bevänt med det hela, ty det krävs viss tid för att man skall komma in i arbetet, få erfarenhet 0. S. V. Det har inte kommit fram något nytt sedan vi behandlade fjolårets framställning, vare sig i de aktuella motionerna eller i fru Rydings anförande. Fru Ryding var lika litet engagerad för frågan i år som i fjol — hon framför sina åsikter pliktskyldigast utan någon större entusiasm, tycker jag. Jag sade i fjol att jag fann fru Ryding mycket tam i sin argumentation, och jag konstaterar att hon ligger lika lågt i år. Jag har alltså ingen anledning att spilla så mycket krut på frågan utan anser att kammaren lugnt kan följa statsutskottets rekommendation på denna punkt. Vad sedan beträffar frågan om antalet gymnasieinspektörer vill jag erinra om att riksdagen 1966 inrättade femton tjänster och 1967 sju tjänster som gymnasieinspektör. Det återstår nu att inrätta elva tjänster, innan utbyggnaden är klar. Statsutskottet föreslår att av dessa nio inrättas sju i år, och det skulle alltså bli två kvar till nästa år. Detta är logiskt och riktigt, ty gymnasiet är ingalunda fullt utbyggt nästa läsår.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

Herr talman! Herr Turesson upprepar argumenten från förra året och beskyller mig för att göra detsamma. Herr Turesson säger att några nya sakskäl inte har framkommit sedan vi i fjol behandlade frågan. Ja, saken är i sig själv så klar, att det inte går att konstruera argument bara för att skapa nya sådana. Är argumenten riktiga har de samma bärighet i år som förra året. Jag framhöll också i mitt första anförande att SECO:s centralstyrelse tydligt och bestämt uttalat sig för samma krav i år. Jag vill alltså upprepa vad vi hävdat i vår motion i år, nämligen att det måste betraktas som en allvarlig brist att alla viktiga intressegrupper utom eleverna är representerade vid skolöverstyrelsens sammankomster. Förra året sade herr Turesson att jag var tam och i år säger han att jag inte är engagerad. Jag vet inte vilka anspråk herr Turesson ställer eller vilken behörighet han har att betygsätta ledamöterna i kammaren. Kanske han efterlyser något slags vildhet. Jag är ledsen över att inte kunna motsvara hans förväntningar i detta sammanhang, men jag tycker det är bäst i andra kammarens talarstol att visa sans och måtta. Detta skulle ligga helt i linje med vad vi önskar i motionen, nämligen att SECO-eleverna skall få vara med vid skolöverstyrelsens sammankomster. Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman!

Förhållandet är ju, att gymnasieinspektörsinstitutionen ännu inte helt funnit sin form och faktiskt kan behöva växa till sig ytterligare. Det har — det är väl ingen hemlighet, åtminstone inte för oss som känner till litet grand om dessa frågor — förekommit en del missgrepp från mindre kloka inspektörer och en påtaglig irritation har kunnat konstateras vid flera skolor. Skolöverstyrelsen har, för att använda en sliten fras, sin uppmärksamhet riktad på den saken. Jag skulle vilja citera ett uttalande av länsskolnämnden i Skaraborgs län, som återgivits i Göteborgs-Posten. Tidningen skriver: »Skall gymnasiet bli en ”stressande pluggskola” av hittills okänt slag? Risken finns, menar länsskolnämnden i Skaraborgs län, som funnit att gymnasieinspektörernas verksamhet i alltför hög grad fått formen av ständig inspektion av undervisningen, vilken därigenom påverkats i icke önskvärd riktning.

I stället för att bli en enbart rådgivande, vägledande och stimulerande uppgift» — vilket väl var den ursprungliga avsikten — »torde gymnasieinspektörernas verksamhet i alltför hög grad» ha inriktats på direkt inspektion av gymnasieundervisningen. Låt mig summera dessa små sakpåpekanden på följande sätt. Det inre uppbyggandet av gymnasieinspektörsinstitutionen är lika viktigt som det yttre numerära uppbyggandet. Det finns alltså ingen anledning till oro, om det skulle dröja ett eller annat år med tillsättandet av ytterligare tjänster.

Herr talman! Jag och några andra kammarledamöter har framfört förslag om Ytterligare stöd till SECO än vad propositionen innehåller. Statsrådet har stannat för ett anslag av 150 000 kronor, eller 30 000 kronor mer än innevarande budgetår, och denna höjning kan vi med tacksamhet notera. Dessa 150 000 kronor är dock tyvärr otillräckliga, enär behovet har beräknats till 290 000 kronor. Vi har i motionen gått en medelväg och föreslagit 200 000 kronor. | Jag skall inte här framställa något yrkande; det finner jag helt orealistiskt med hänsyn till utskottets enhälliga bedömning av frågan. Jag förstår också att statens växande resurser i år måste fördelas även på andra angelägna områden. Med tanke på den framtida bidragsprövningen vill jag ändå betona den stora betydelse som SECO och andra elevorganisationer har då det gäller utvecklingen inom skolsamhället. Flera av dessa organisationer är starkt beroende av anslag från staten. Jag vill därför uttrycka den förhoppningen att SECO i fortsättningen får förhöjda anslag i förhållande till den planerade verksamheten och den betydelse denna har. Det arbete som utföres av elevrörelsen måste betraktas som samhällsgagnande i högsta grad.
Herr talman! Efter detta inlägg är det kanske onödigt att ytterligare uppehålla sig vid denna punkt; vi har i stort sett samma uppfattning. Jag skulle bara vilja göra den lilla kommentaren att sedan SECO vid den senaste så kallade elevriksdagen visat det goda omdömet att upphöra med kollektivanslutningen av skolornas elever har åtminstone jag en helt annan sympati för dess verksamhet än tidigare. Jag betraktar detta som ett tecken på en demokratisk mognad, som många andra stora organisationer här i landet tyvärr inte alltid visar.

Herr talman! Reservation B vid punkten 10 uppehåller sig vid frågan om observationsklass kontra observationsklinik. Disciplinen och ordningen i våra skolor är på många håll ett problem. Denna fråga har aktualiserats bland en rad andra i motionen II:392. Många lärare runt om i vårt land har det besvärligt i klasserna, därför att den ordning som är ett villkor för en god undervisning inte alltid går att upprätthålla. Detta kan få till följd att de ambitiösa eleverna inte får den undervisning som de har rätt att fordra. Det talas också mycket om den bristande ordningen i skolorna, och frågan är hur man skall komma till rätta med den. Jag vill inte göra gällande att vårt förslag helt kunde lösa problemet, men jag tror att det skulle föra en bit på väg. Alla parter — hem, skola och samhälle — har här som på så många andra områden ett stort ansvar. Vi får inte undandra oss att göra vad som går för att åstadkomma en så gynnsam atmosfär för undervisningen som möjligt. En vidgning av skoldemokratin är ett led i strävandena att nå ordning. Jag ställer mig positiv till en sådan vidgning, men denna ökade frihet får inte endast medföra rättigheter utan måste självfallet också — liksom inom demokratin i övrigt — medföra skyldigheter. Det är ofta ett fåtal elever som orsakar att problem uppstår i en klass. Dessa elever märks mer än andra och höjer sig på sitt sätt över mängden genom att de förorsakar bekymmer. Frågan är vad man skall göra. Principen att skilja ut dem som inte kan anpassa sig är redan accepterad i och med specialklassystemet. Skolstadgan ger i dag möjlighet till undervisning i specialklass under förutsättning att elevantalet uppgår till minst sju. Det är på denna punkt vi har reserverat oss. Vi anser att siffran sju är för hög och har i reservationen förslagit att minimiantalet elever för att få inrätta en specialklass bör vara fyra. På det sättet skulle man få till stånd en förbättring av undervisningen totalt sett. Utskottet anser att observationskliniker är att föredra. Vi har från vårt håll inte förnekat att kliniksystemet har en mycket stor uppgift att fylla och är utomordentligt värdefullt, och det bör finnas ett både-och. Även enligt vårt förslag måste man för de elever — om det är två eller tre stycken — som inte kan anpassa sig i en klass, tillämpa kliniksystemet. Dessutom används kliniksystemet med stor framgång när det gäller elever som av andra orsaker inte kan följa den undervisning som ges i klassen. Man stöter emellertid på praktiska svårigheter därför att kliniksystemet för med sig att en del elever måste stanna kvar i skolan sedan övriga lämnat den. Detta kan i vissa områden innebära praktiska svårigheter när det gäller exempelvis skolskjutsarna.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

Herr talman! Jag har inte begärt ordet i anledning av reservationen utan därför att vi har avlämnat ett par motioner i anslutning till punkten 10, nr 106 i första kammaren och nr 146 i denna kammare. I dessa motioner påtalar vi förhållandet att innehavare av vissa tjänster på löneplan U enligt gällande avtal åtnjuter lön enligt ortsgrupp 5 även i de fall, då vederbörande har sin tjänstgöring på ort som tillhör lägre ortsgrupp, medan man vid statsbidragsberäkningen tar hänsyn endast till lönebelopp som skulle ha utgått om för orten gällande ortsgrupp tillämpats. Detta gäller bl.a. rektorer vid grundskolan. Följaktligen erhåller kommunerna i ortsgrupperna 3 och 4 statsbidrag för ett lägre lönebelopp än de faktiskt betalar ut. Detta måste anses vara ett felaktigt förhållande som bör rättas till. Över huvud taget är jag av den meningen att dyrortsgrupperingen är en besynnerlig företeelse, och jag vill som motionär framhålla att det är riktigt att lönerna i de här berörda fallen utbetalas efter principen lika lön för lika arbete men att det är synnerligen otillfredsställande att kommunerna kostnadsmässigt får sitta emellan. Jag vill här uttala förhoppningen om att rättelse kommer att ske snarast möjligt så att statsbidragen till kommunerna kommer att motsvara den högre lönen, eller med andra ord, den faktiskt utgående lönen. Utskottet har gjort en välvillig skrivning och hemställt att riksdagen i anledning av motionerna 1: 106 och II: 146 ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet har anfört. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som utskottet gjort i sin hemställan.

Herr talman! Omsorgen om minoriteterna i vårt land tilldrar sig allt större intresse, och det finns starka skäl för att så sker. Den motion som jag väckt tillsammans med fröken Ljungberg och herr Wennerfors berör två välorganiserade minoriteter i vårt land, som visat förmåga att själva lösa åtskilliga samhällsuppgifter, nämligen esterna och judarna. Esterna är omkring 19 000 och judarna omkring 14 000. Det övervägande antalet av dessa är svenska medborgare. Grundskolan har tillförsäkrat alla vårt lands barn en skolgång, som möjliggör undervisning i förutom obligatoriska även fritt valda läroämnen. Denna tillvalsmöjlighet kan numera utnyttjas av majoriteten av landets skolbarn. Så är dock icke fallet med barnen från estniska, judiska och andra minoriteters hem. I de allmänna skolorna kan skolämnen såsom estniska och hebreiska språken eller kunskapen om dessa folks historia och bakgrund i praktiken icke tillväljas även om de formella förutsättningarna därför = föreligger. I Stockholm finnes en judisk och en estnisk sexårig skola vilka båda arbetar enligt skolstadgan och i huvudsak följer svenska läroplaner. Båda skolorna står under skolöverstyrelsens överinseende. Estniska folkskolan i Stockholm drivs i stiftelseform, och stiftelsen svarar för skolans ekonomi. Sedan 1954 uppbär skolan statsbidrag samt erhåller visst stöd även från Stockholms stad. även i Göteborg driver en estnisk stiftelse en liknande skola. Den judiska Hillelskolan drivs under huvudmannaskap av föreningen Chinuch, vilken förening även driver en judisk lekskola i Stockholm och dessutom har huvudansvaret för Stockholms Judiska Center, dit större delen av den judiska befolkningens föreningsoch kulturella verksamhet är förlagd. Ingen av dessa skolor har emellertid sin ekonomi tryggad genom allmänna bidrag. Skolornas finanser är ansträngda, inte minst på grund av att de allmänna anslagen inte ens täcker lärarlönerna. Målsmännen måste därför erlägga terminsavgifter och, om de är bosatta i kommuner utanför de nämnda storstä derna Stockholm och Göteborg, också bestrida elevernas resekostnader. Vi har i anledning av detta i vår motion föreslagit att anslagen till de estniska folkskolorna och till Hillelskolan i Stockholm skall räknas upp med för de estniska skolorna 80 000 och för Hillelskolan 37 000 kronor. Bakgrunden härtill är att under ifrågavarande punkter i statsverkspropositionen — det gäller tre punkter i skolöverstyrelsens petita — föreslogs en höjning av anslagen med 1,4 miljoner kronor i avvaktan på en senare proposition som skall framläggas på grundval av de förslag som 1964 års utlandsoch internatskoleutredning kom fram till. Propositionen var aviserad till den 23 i denna månad, men mig veterligt har den ännu inte kommit på riksdagens bord. Vi visste inte i januari vad propositionen skulle innehålla beträffande de estniska folkskolorna och Hillelskolan. Vi kunde bara inregistrera — och det givetvis med tacksamhet — att departementschefen inte hade för avsikt att avveckla statsbidraget till Hillelskolan. I skolöverstyrelsens petita var anslaget till de estniska folkskolorna upptaget till oförändrat belopp, 320 000 kronor. Till Hillelskolan föreslogs anslaget minskat med 22000 kronor. Det var för att fästa uppmärksamheten härpå som vi väckte motionen, trots att vi — som nämnt — av förteckningen på väntade propositioner såg att en särskild proposition härom skulle framläggas.

Jag har, herr talman, intet yrkande.

Herr talman!

I uppsatsen framhåller den kvinnliga forskaren, att det finns en tendens att låta observationskliniken, där eleven bör stanna högst en å två månader, ersätta observationsklassen, och det anser författarinnan vara olyckligt. Under tre månader 1967 har hon undersökt 31 elever vid sex observationskliniker i Gävle. Vissa barn, som är annorlunda eller kraftigt störda, behöver en lugnare rytm, mindre klassenheter och specialutbildade lärare, summerar hon. Observationskliniken har en viktig diagnostisk funktion att fylla. Men parallellt med denna måste observationsklassen fortleva med ett terapeutiskt inriktat arbetssätt.

Det är en, säger forskaren, för dessa barn alltför orolig miljö med ständiga kamratbyten. Forskningsresultaten talar alltså faktiskt för motionerna. I anslutning till detta skulle jag vilja tillägga ytterligare en sak, som kanske inte riktigt har med denna fråga att göra. Det framhålles också i denna uppsats, att störningarna hos barnen i allmänhet upptäcks först under skolgången; om störningarna uppdagades tidigare, skulle man — och det är ju ganska självklart — lättare kunna lösa problemen. Författarinnan föreslår därför — och det kan vara viktigt att framhålla detta i sammanhanget, om man vill vidga diskussionen litet — att barnavårdscentralerna utrustas med möjligheter att bedriva omfattande psykiatrisk, psykologisk och kurativ verksamhet.

Jag skulle emellertid vilja begagna detta tillfälle till att säga några ord även om en annan sak, som jag diskuterat med våra ester och framfört offentligt vid ett större möte med dem, varvid jag har fått instämmanden.

Den folkhögskola jag tänker på är något vida mer än den som nu finns och som är helt finansierad på enskild väg och buren mest av offervilja. Det motionsförslag, som så småningom kommer att behandlas, tar sikte på ett statligt bidrag till den nuvarande estniska folkhögskolan. Det är emellertid ganska svårt att vinna gehör för sådana äskanden om specialdestinerade bidrag. Den väg som man: i framtiden bör gå är i stället att-ömorganisera det som nu kallas för folk-' högskola till en verklig folkhögskola av gängse svensk typ — vi har som bekant redan över hundra sådana. Inom en sådan folkhögskolas ram kan man bygga upp ett kulturens Estland i miniatyr, vårdande bl a. språk, historia och konst på alla bildningsnivåer. Detta fordrar visserligen ytterligare ekonomiska insatser i begynnelseskedet, men därefter kommer så småningom — att det dock kan ta åtskilliga år visar erfarenheten här i riksdagen — samma bidrag att utgå som till alla andra folkhögskolor, godkända av skolöverstyrelsen. Det kan då bli fråga om rätt mycket pengar, och min förhoppning är alltså, att vi redan under den tid, då vi ännu har kvar de estniska grundskolorna och det estniska gymnasiet — de kommer väl så småningom att upphöra — skulle kunna knyta vården av det estniska kulturarvet till en folkhögskola av denna typ.
Herr talman! Dessa många anföranden med bara ett för övrigt ganska obetydligt yrkande skulle väl närmast kunna föranleda den lilla kommentaren att det var mycket väsen och litet ull. Jag skall som talesman för utskottet något kommentera de anföranden som hållits, och jag skall göra det mycket kortfattat. Vad beträffar herr Elmstedts yrkande om en sänkning av minimiantalet från sju till fyra elever för att observationsklass skall få införas vill jag säga att det är en fråga om resurser. Det krävs då flera lärare, det krävs flera klassrum och det kostar mera pengar. Detta är en bedömningsfråga. Man har i varje fall inte för närvarande ansett sig kunna dra på sig större belastning än den nuvarande. Sedan kommer ju detta med observationskliniker in som ett komplement, vilket jag inte närmare behöver utveckla. Jag tror att vad jag har sagt och den motivering utskottsmajoriteten anfört är tillräckligt. Herr Gustafsson i Stenkyrka var belåten med den behandling hans motion fått, och det har han anledning att vara; utskottet har ju fullt klart sagt att förhållandet bör uppmärksammas vid de överväganden angående statsbidragssystemets utformning som för närvarande pågår inom utbildningsdepartementet. Det är en klartext som herr Gustafsson i Stenkyrka har all anledning att vara belåten med. Vad slutligen beträffar utskottets uttalande om statsbidragen till minoritetsgruppernas särskilda skolor anser jag att herr Björkman tolkade det alldeles riktigt. Utskottet känner en stark sympati för tanken att dessa skolor skall behandlas välvilligt när den nya propositionen framläggs. Det framgår av utlåtandet.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
Herr talman! Jag håller med herr Turesson om att det är en fråga om resurser, men det är också en fråga om vad man menar med resurser. Vilket blir i längden billigast, att i tid föranstalta om att förhindra en del av de avarter som ekonomiskt sett kommer att bli följden av att man i klasserna har alltför många elever som icke är lämpade att följa den undervisning som skall bedrivas, eller att underlåta att vidta sådana åtgärder? Det är inte så alldeles enkelt att tala om resurser i detta fall. Dessutom medför det nuvarande förhållandet en rad andra konsekvenser som inte här skall nämnas.

Herr talman! Restenässkolan i Bohuslän fyller ett verkligt stort behov i västra Sverige. Alltsedan den började sin verksamhet 1944, har vi kunnat konstatera, att den fyller en stor uppgift i vårt skolväsen. Restenässkolan är en internatskola som kan uppvisa goda studieresultat och som har en väl utbyggd fritidsverksamhet. Den åtnjuter därför ett mycket gott anseende och är en skola dit föräldrar och andra målsmän med förtroende sänder sina ungdomar. Eleverna vid denna skola kommer från skilda miljöer, och elevkåren utgör ett tvärsnitt genom vårt samhälle. Det är av ett alldeles speciellt intresse att det vid denna skola ges före träde åt ungdomar, om vilka man verkligen kan säga att de har behov av att få komma till skolan och där ha sitt hem eller om man så vill sitt andra hem. Ungdomar kommer dit från många hem, där de ingalunda har haft det så, som man Önskar att ungdomen skall ha det i sitt eget hem. Dit kommer ungdomar som av olika anledningar av barnavårdsnämnder, barnpsykologer eller kuratorer har rekommenderats att gå på en internatskola och där få den undervisning och omsorg som de behöver. Det är nyttigt för de elever som kommer dit, att de där får den hjälp och den omsorg som de har behov av. Det är också till nytta för hela vårt samhälle att ha en skola som på detta angivna sätt tar sig an ungdomar, vilka på ett eller annat sätt avviker från det vanliga beteendemönstret. Det är en tillgång för samhället, därför att stora risker föreligger för att många av dessa ungdomar, om de hade blivit kvar i sin tidigare miljö, inte skulle ha klarat sig. Därjämte vinnes vid en sådan skola erfarenheter som kan bli till nytta för skolväsendet i dess helhet. Vid denna skola skaffas nämligen inte bara erfarenhet om hur man skall ta hand om sådana ungdomar som jag här har nämnt. Där vinnes också erfarenheter, vilka är av utomordentligt stort intresse för gymnasieutbildningen. Förra året startade nämligen på Restenäs ett gymnasium, som är organiserat på så sätt, att det är ett internatgymnasium, där eleverna under vissa perioder kommer till skolan och åtnjuter en lärarledd undervisning men under mellanperioderna studerar med hjälp av självinstruerande studiematerial och då läser antingen i hemorten eller på skolan. Under den tiden kan de också vända sig till sina lärare och få hjälp med problem som de stött på under studierna, även då undervisningen inte är direkt lärarledd. Detta är en metod som helt naturligt måste spara lärare och som därmed kan hålla : kostnaderna nere, men metoden är också intressant i pedagogiskt avseende och kan bli av stor betydelse för framtiden. Det är frågan om individualisering, koncentrationsläsning och självständigt arbete. Nu skriver utskottet att det känner till att internatskolorna har svårigheter att kämpa mot och att det är önskvärt att skingra den ovisshet som måste råda så länge inte statsmakterna tagit ställning till utredningens förslag beträffande dessa skolor. Så länge detta inte skett anser sig inte utskottet kunna tillstyrka den motion som väckts om anslag till Restenässkolan. Visst är det önskvärt att vi får klarhet rörande statens framtida stöd till internatskolorna, men enligt min mening skall man inte avstå från att under den tid detta är oklart positivt pröva en ökning av statsbidraget till Restenässkolan. Den uppslagsrika och moderna pedagogik som prövas där förtjänar statens stöd. Rör det sig om en framkomlig väg i fråga om gymnasieutbildning, vilket skolans lärare verkligen tror, är det, som jag tidigare sade, en ekonomiskt sett mycket fördelaktig skolform. Lärartätheten är en tredjedel av det konventionella gymnasiets, och det görs givetvis också besparingar då det gäller skollokaler för undervisningen och i fråga om elevbostäder. Det måste anses väl värt att satsa det belopp det här rör sig om, uppskattningsvis 200 000 kronor, för nästa budgetår. Det är nämligen möjligt att vi på detta sätt kan göra en betydande ekonomisk besparing för samhället. Dessutom känner man i denna del av landet ett verkligt stort behov av att ha Restenässkolan. Än en gång vill jag understryka inte minst skolans stora intresse av och vilja att ta hand om ungdomar, som verkligen behöver komma till en skola där de kan få ett hem och där de blir föremål för en verkligt gedigen omsorg samtidigt som de ges en god undervisning. Herr talman! Jag ber att få yrka bi

Herr talman! Man kan givetvis diskutera denna fråga utifrån principiella utgångspunkter, alltså huruvida statsbidrag över huvud taget skall utgå till skolor med privat huvudman. Nu har man emellertid kommit fram till att det bör finnas vissa internatskolor för att ta emot ungdomar med särskilt stort behov av att undervisas i internat, t.ex. utlandssvenskars barn, barn från splittrade hem och andra som av respektive myndigheter rekommenderats skolgång i internatskola. Vi motionärer anser det alldeles klart att en av de skolor som skall vara kvar och få statsbidrag bör vara lokaliserad till Västsverige. Restenässkolan har under de snart 25 år den funnits till fyllt ett stort behov. Trots att vårt allmänna skolväsen under senare år har byggts ut i glädjande omfattning är det ingen brist på elever vid den skolan. Ungefär hälften av de sökande måste avvisas på grund av platsbrist. Och det är sannerligen inga rikemansbarn som blir prioriterade vid skolan. Tvärtom har man strävat efter — och lyckats med det tack vare stora uppoffringar från inte minst lärarnas sida — att hålla elevavgifterna nere på sådan nivå att den ekonomiska tröskeln för inträde skall bli så låg som möjligt. Elevavgifterna vid Restenässkolan är för övrigt de lägsta i landet. Skolan ger också vid intagning företräde åt elever med dokumenterade behov av undervisning i internatskola. Den saken har herr Mattsson här redogjort för, och jag behöver inte upprepa vad han sade. Om skolan inte erhåller statsbidrag är det eleverna som blir drabbade, ty elevavgifternas storlek är självfallet beroende av inkomsterna från annat håll, av vilka statsbidraget skulle utgöra en väsentlig del. På Restenässkolan är man också myc ket lyhörd för moderna pedagogiska metoder och får ofta ta emot studiedelegationer från olika håll efter rekommendation från skolöverstyrelsen. Herr Mattsson redogjorde här för det nya gymnasium som startade vid höstterminen förra året. Det innebär: givetvis stora besparingar när det gäller lärare, undervisningslokaler och elevbostäder samt i de flesta fall också besparingar för eleverna själva. Studiemetoden stimulerar till självständigt arbete och koncentrationsläsning och utgör en utomordentlig övergång till de studieformer som förekommer vid de högre utbildningsanstalterna. Denna gymnasieform är alldeles ny och ser mycket lovande ut, även om det självfallet är för tidigt att nu yttra sig om resultatet med alltför stor säkerhet, eftersom undervisningen har pågått så kort tid. Men trots den korta tid som gymnasiet har varit i gång har det visat sig fungera bra och resultaten vid de slutprövningar som hittills hållits har varit mycket uppmuntrande. Så länge behov av denna internatskoleform uppenbarligen föreligger bör eleverna vid Restenässkolan inte komma i en sämre ekonomisk situation än vad som är fallet vid motsvarande skolor på andra håll i landet. Därför, herr talman, ansluter jag mig till yrkandet om bifall till reservationerna 1 och 3 a vid punkten 13.

Herr talman! Under punkten 13 behandlas i stort sett två frågor, nämligen dels Restenässkolan, dels Göteborgs högre samskola.

När det gäller Restenässkolan är det framför allt gymnasiedelen som nu är aktuell. Sedan höstterminen 1967 finns där ett gymnasium. Det är alltså fråga om en ganska färsk verksamhet som bedrivs på en humanistisk, en samhällsvetenskaplig, en naturvetenskaplig och en ekonomisk linje. Man planerar också att inrätta en teknisk linje vid gymnasiet och dessutom fackskola inom samtliga linjer. Från och med läsåret 1968—1969 omorganiseras vidare realskolan successivt till grundskolans högstadium. Det internatgymnasium som har upprättats vid denna skola är en från pedagogisk synpunkt mycket intressant företeelse. Det är fråga om en kombination av lärarledd undervisning med muntliga kursperioder vid skolan och självständigt arbete med hjälp av självinstruerande studiematerial under mellanperioderna på hemorten eller vid skolan. Enligt de uppgifter jag har fått är det fråga om en varvad muntlig undervisning och korrespondensundervisning i stil med den som nu bedrivs vid statens gymnasium för vuxna i Härnösand och i Norrköping. Jag har i min hand för de av kammarens ledamöter, som eventuellt är intresserade härav, den plan som uppvisar fördelningen av muntliga kursperioder vid kombinerad lärarledd undervisning och korrespondensundervisning vid Restenässkolans internatgymnasium med tillämpning av koncentrationsläsning inom lärokursens ram. Den ger också anvisning om de sex intensivveckor, som också förekommer varje termin, samt om de självinstruerande hjälpmedel som man förutsätter skall användas. I detta fall är det fråga om Hermodsoch NKI-material. Det är en lösning som både från pedagogisk och ekonomisk synpunkt på flera sätt är mycket intressant. Lärartätheten visar sig vara en tredjedel av det konventionella gymnasiets. Samma besparing uppnås i fråga om undervisningslokaler och elevbostäder, eftersom dessa används successivt av alla tre årskurserna. Därvid bortser jag från det elevrum som upptas av de elever som hela läsåret vistas i skolan. Man kan alltså följa denna studiemetodik med dess intensivveckor med muntlig undervisning och i övrigt antingen bo på sin hemort och bedriva studier där eller vara närvarande vid skolan och dra nytta av dennas bibliotek och de möjligheter till handledning som lärarna under tiden ger.

En annan väg vore att statsbidraget på 6 kronor 50 öre per elev och läsdag, som nu ges när det gäller realskoledelen eller grundskoledelen, kunde utsträckas till att gälla också gymnasiet. Jag vill ta tillfället i akt och peka på vad ledamöterna av skolöverstyrelsen Larsson och Alfort framhållit i ett särskilt uttalande till skolöverstyrelsens yttrande beträffande internatskolorna. Det gällde vilka skolor som skall inordnas i det nya statsbidragssystemet för riksinternatskolor. Herrarna Larsson och Alfort säger bl.a.: »Vi anser vidare att Restenässkolan i Ljungskile bör erhålla statsbidrag i enlighet med de av utredningen» — det gäller 1964 års utlandsoch internatskoleutredning — »föreslagna förmånligare bestämmelserna för det in ternatgymnasium som skolan startar hösten 1967. I fråga om sistnämnda skola vill vi särskilt framhålla att skolan kunnat hålla lägre elevavgifter än övriga internatskolor, att elevkåren utgjort ett tvärsnitt genom det svenska samhället och att skolan bedriver en uppslagsrik och modern pedagogik.

Och i pedagogiskt avseende förverkligar denna form av gymnasium de grundläggande idéer och det arbetssätt som gymnasieutredningen har förordat. Det är en skola som jag uppfattat så, att den verkligen representerar en progressiv form av pedagogik som borde få myndigheternas stöd. Jag har därför också anslutit mig till dem som reserverat sig på denna punkt och som menar att det begärda beloppet på ytterligare 200 000 kronor är rimligt. Jag yrkar bifall till reservationerna C 1 och C 3 a.

Herr talman! Statsutskottets majoritet har under denna punkt i anledning av de likalydande motionerna I: 103 och 11: 145 tillstyrkt bidrag till årskurs 1—6 vid Göteborgs högre samskola. Utskottet är visserligen enigt i sin bedömning av verksamheten i dessa kurser, men elva ledamöter av utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka bidraget. Jag tillhör denna grupp och vill framhålla att vår motivering för avslag inte minst är av principiell art. Ett bifall till förslaget om statsanslag skulle innebära ett avsteg från vad riksdagen år 1962 ansåg vara en grundregel. Jag vill erinra om vad som anfördes i proposition nr 54 till 1962 års riksdag. Efter att ha behandlat frågor i samband med internatskolan uttalar departementschefen: »Statsbidrag till externatskolor kan inte behandlas lika entydigt som föregående fråga.

Jag vill också erinra om att riksdagen i fjol vid denna tid avslog en liknande framställning. Vid det tillfället var det på förslag av ett enhälligt statsutskott. Det förelåg endast ett par blanka reservationer, men något yrkande om bifall till framställningen framfördes inte vid behandlingen i kamrarna. Enligt vår bedömning har ingenting inträffat sedan februari i fjol som bör föranleda en ändring i utskottets inställning. Ett bifall till utskottsmajoritetens hemställan medför också andra konsekvenser. Vi har ett flertal andra privatskolor i landet. Enbart i Stockholm finns minst fem: Höglandsskolan, Franska skolan, Broms skola, Carlssons skola och Nya elementar för flickor. Ett statsbidrag till lågoch mellanstadiet vid Göteborgs samskola skulle säkerligen få till konsekvens att åtminstone en del av dessa privatskolor samt andra skolor i landet med samma rätt begär statsbidrag ett kommande år. Vi har alldeles nyss från tre av kammarens leda möter fått vältaliga vädjanden om anslag till ytterligare en privatskola. Svenska vrivatskolors riksförbund har 31 medlemsskolor bakom sig. En rad andra privata läroverk är anslutna till Enskilda läroverkens förbund och sammanlagt har vi i landet hundra privata skolor. Sist men inte minst vill jag erinra om att utskottsmajoritetens förslag in nebär — i förhållande till propositionen — en höjning av statens utgifter med 165 000 kronor, en höjning som vi reservanter i rådande budgetläge inte kan tillstyrka. Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och 3 b samt på övriga punkter till utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Vi har, i stort sett i enighet, under de senaste åren byggt upp ett skolväsen som omfattar den nioåriga grundskolan och den gymnasiala skolan, som ännu inte är helt färdig men som är på gång. Vi har strävat efter att göra den skolan sådan att den skall motsvara alla rimliga anspråk från elever och föräldrar. Den skall inte vara stelt bunden varé sig när det gäller metoder eller innehåll, utan man har velat åstadkomma största möjliga valfrihet. Man har velat bereda rum för ett fritt och livligt experimenterande inom hela skolväsendet, dels i den allmänna skolan och dels vid särskilda försöksskolor och pedagogiska institutioner. Vi har alltså verkligen försökt se till att alla anspråk skall kunna bli tillgodosedda inom denna skola. I konsekvens därmed har vi också ansett att behovet av skolor utanför denna skola i stor utsträckning faller bort. Men vi har också varit medvetna om att vi — åtminstone under en övergångstid — inte helt kan slopa alla skolor av annan karaktär. Vi har internatskolor som vi vet att vi kommer att behöva även i framtiden för vissa glesbygdsungdomar, för den alltmer växande skaran av barnen till utlandssvenskar och för vissa barn med speciella skolsvårigheter. Men frågan är: Skall dessa internatskolor med speciell inriktning inordnas i det allmänna skolsystemet eller fortsätta att drivas som privatskolor? Det har vi inte tagit definitiv ställning till. Det finns en proposition som jag förmodar redan ligger i tryckpressarna. Den har åberopats tidigare i dag och enligt den lista vi fått skulle den egentligen redan vara lagd. När vi får propositionen kommer läget att klarna åtskilligt, och vi hänvisar i utskottsutlåtandet till den. Vi anser att innan vi har sett vad denna proposition innehåller skall vi varken ta upp en principdiskussion om privatskolornas ställning eller gå in på en sakbehandling beträffande enstaka skolor. Samtidigt har vi i utskottet varit mycket starkt medvetna om att privatskolorna för närvarande är ytterst hårt klämda. De har det svårt med ekonomin. Utgifterna har stigit kraftigt och kan inte mötas med ökade inkomster. ändå” är nog inte de ekonomiska svårigheterna det värsta, utan det är ovissheten inför framtiden. Den påverkar kanske inte elevrekryteringen så mycket; det får förutsättas att man, även om en skola skall avvecklas, ser till att de elever som en gång har börjat där får möjlighet att fullfölja sin skolgång. Däremot kan det inte vara vidare attraktivt för lärare att söka sig till en skola när de inte vet om den kanhända skall börja avvecklas redan om något 'år. Det är alltså absolut nödvändigt att privatskolorna får besked. Vi 'har nu fått ett mycket knapphändigt besked om vad som 'står i den beramade' propositionen. Kanhända löser den problemen mera definitivt och i större utsträckning än vad vi räknar med, och i så fall är allt gott och väl. Utskottsmajoriteten har emellertid ansett situationen vara sådan att vi icke har kunnat nöja oss med att avvakta propositionen utan redan innan den läggs fram har velat göra ett uttalande om att det är angeläget att frågan om privatskolornas ställning snarast kommer under behandling. I den mån propositionen icke löser problemen i deras helhet förväntar vi alltså med det snaraste en ny proposition. Längre har vi inte ansett oss kunna gå när det gäller privatskolorna. Däremot skall det — såsom herr Jönsson i Arlöv här läste upp ur skolpropositionen — kunna göras speciella undantag i de fall det är helt pedagogiskt motiverat. Vi har en sådan skola som riksdagen har beviljat anslag till även sedan grundskolereformen blev genomförd, nämligen Kristofferskolan, där man har genomfört waldorfpedagogiken. Ursprunget till att denna skola över huvud taget fick stöd både från staten och från Stockholms stad var en inspektion från skolöverstyrelsen. Jag ber att få hänvisa till inspektionsrapporten, eftersom den enligt min mening bättre än man kan göra på något annat sätt uttrycker vad det är fråga om. Undervisningsrådet, som hade gått omkring på skolan i flera dagar och verkligen levt sig in i vad man hade för sig där, uttalar att de idéer som skolan står för inte är sådana att man helt kan ansluta sig till dem, men i praktiken har deras genomförande fått formen av ett avancerat pedagogiskt experiment, som kan vara av stor nytta för det allmänna skolväsendet men som icke lämpligen kan inrymmas inom detta.

När det gäller waldorfpedagogiken och montessoripedagogiken kan man för närvarande inte få utbildning i Sverige, utan vederbörande skolor har lärare som utbildat sig utomlands. Vidare skall själva genomförandet vara sådant, att det blir ett avancerat pedagogiskt experiment, som icke kan inrymmas i den ordinarie skolan trots att det kan ha stor betydelse för denna. Reservanterna talar om faran för prejudikat, men jag tror att den är mycket liten, om man uppställer dessa mycket stora krav på en pedagogisk försöksskola. Nu har vi denna skola i Göteborg som tillämpar montessorimetoden, vilken metod är erkänd på ett helt annat sätt än waldorfpedagogiken. Maria Montessori har haft ett enormt inflytande på alla länders pedagogiska system, även på vårt. Det finns mycket av hennes metoder i vår nuvarande skola, och det kommer att bli ändå mera, om vi lyckas genomföra skolreformen så som nu är tänkt. Men fortfarande finns där mycket att ta vara på. Vi skall naturligtvis i våra lärarhögskolor och lärarutbildningsanstalter studera både Rudolf Steiners och Maria Montessoris idéer, men det är också synnerligen viktigt att man kan se dem omsatta i praktiken någonstans. När man har lärare och över huvud taget har möjligheter att lägga allt till rätta för att renodla dessa idéer, bör man ta reda på hur bra det går att omsätta idéerna i verkligheten. Vi anser att sådana förutsättningar finns och att man även har omsatt idéerna i praktiken vid Göteborgs samskola. Lågoch mellanstadiet i privatskolor skall i stort sett inte erhålla statsbidrag, säger man; Men det är ju just på lågstadiet som montessorimetoden har sin allra största betydelse. Vi har här vid ilera tillfällen debatterat och vi kommer att inom någon vecka på nytt diskutera en sänkning av skolåldern eller obligatorisk förskola. Antingen man vill ha den obligatoriska förskolan eller inte är det ändå ett faktum, att vi alla vill ha förskoleinstitutionerna utbyggda. Vi har för övrigt ett riksdagsbeslut liggande, som inte är effektuerat, vari begärs en Översyn just av förskoleinstitutionernas innehåll. Där kommer man inte förbi montessorimetoden, där måste den komma in i stor utsträckning, och där betyder det mycket att det finns en institution där man direkt kan studera hur metoden verkar i praktiken när den är fullständigt genomförd. Vi anser alltså att denna skola i Göteborg väl fyller de krav man har ställt upp på pedagogisk försöksverksamhet och att det inte medför någon risk utan tvärtom bara är förmånligt om vi kan ha en och annan sådan skola utanför den allmänna skolan. Jag ber alltså, herr talman, att på samtliga punkter få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig först uttrycka utbildningsministerns och min stora tillfredsställelse över att statsutskottet på alla väsentliga punkter har enigt kunnat sluta upp bakom regeringens förslag när det gäller utbildningshuvudtiteln. Att jag nu tar till orda sker i anlednng av några principiella synpunkter som har anförts i debatten i anslutning till den kontroversiella frågan om statsbidrag till samskolan i Göteborg. Jag vill först erinra om vad herr Jönsson i Arlöv sade, nämligen att 1962 års uttalande på denna punkt innebär att man bör visa särskilt stor restriktivitet i fråga om statsbidrag för undervisningen på lågoch mellanstadiet. Det har nu sagts i debatten av de två talare som varit inne på det, nämligen herr Källstad och fröken Olsson, att vi på grund av att metoderna vid denna skola liksom vid Kristofferskolan är sådana, att de inte rimligen kan tillämpas i en offentlig skola, så bör vi av det skälet ge statsbidrag. Detta är en intressant tolkning av 1962 års uttalande. Jag gillar inte den tolkningen.

Det är ju det som är poängen. Det skall vara, inte metoder som är omöjliga att använda i det allmänna skolväsendet, utan metoder som kan tillämpas där om det finns alldeles speciella skäl att göra det. I likhet med reservanterna menar jag att det i dag inte finns någon större anledning än det fanns i går att satsa på samskolan i Göteborg. Jag vill erinra om att riksdagen nu står inför att fatta beslut om en ökning av det pedagogiska utvecklingsarbetet med över 70 procent. Dessa pengar kommer att satsas på pedagogiska experiment i vår skola. Vi behöver dem, ty vi är alla överens om att härvidlag måste mera göras. Men då är det väsentliga att dessa experiment görs i våra vanliga skolor, i våra grundskolor, på deras lågoch mellanstadier. Det gäller alla våra elever. Fröken Olsson säger att det finns stor risk för att den offentliga skolan inte är så funtad att vi där kan tillämpa de djärva idéerna. Det vore att underkänna den offentliga skolan och låta utvecklingsarbetet ske inom den privata skolan. Jag kan inte tro att fröken Olsson menar så. Jag tolkade dock försvaret av samskolan så, vilket jag, principiellt sett, tycker är tvivelaktigt.

Herr talman! Jag är helt med om att den huvudsakliga pedagogiska försöksverksamheten skall ske inom skolans ram. För att ta en jämförelse med teknikens värld kan jag säga att man också behöver laboratorieförsök. Ibland behöver man kunna renodla förutsättningarna för ett försök. Om det skall vara något värde med laboratorieförsöken, skall man sedan kunna omsätta resultaten av dessa i praktiken. Men just för att vetenskapligt kunna lägga de olika faktorerna till rätta behöver man laboratorieförsök. Om vi vore beredda att säga att vi i full utsträckning i våra skolor skall genomföra montessorimetoden eller waldorfmetoden skulle vi inte behöva dessa försöksskolor. Men det finns både hos montessorioch waldorfmetoderna så mycket som vi i det allmänna skolväsendet kan ha nytta av, att det är av värde att få se resultaten renodlade för att sedan därav plocka ut det som vi kan tillämpa i den allmänna skolan. Jag vidhåller att det är värdefullt att vi har dessa möjligheter, ty det är inte någon större risk för att vi får så många skolor att försöket skulle leda till några som helst ekonomiska konsekvenser. Vi kan kosta på oss en och annan sådan skola.
Herr talman! Jag instämmer i fröken Olssons påstående att det är värdefullt att göra dessa experiment. Men jag vidhåller den ståndpunkten att när vi nu skall ingå i en period med ökad aktivitet på det pedagogiska området det då ter sig litet egendomligt att tolka principerna så att metoderna måste användas i privatskolorna, ty det offentliga skolväsendet skulle inte mäkta med detta. Detta är ett underkännande av den offentliga skolan som jag inte kan acceptera.
Herr talman! Statsrådet Moberg har uppenbarligen menat att vi, som står för utskottets hemställan på denna punkt, har missförstått 1962 års beslut. Statsrådet Moberg menar att det inte kan tolkas så att den avancerade försöksverksamheten enligt montessoripedagogiken skulle vara sådan att det inte kan beredas utrymme för den inom det vanliga skolväsendet och att den alltså enligt detta resonemang inte bör erhålla något statsbidrag. Vi menar att den metod, som här kommer till användning, redan i mycket stor utsträckning tillämpas i det allmänna skolväsendet. Jag föreställer mig att montessorimetoden, som använts vid Göteborgs högre samskola sedan 1935, med dess betoning av känslan för färger, former, aktivitet och individuellt arbete på vissa punkter skulle kunna verka befruktande på det pedagogiska system som finns i den allmänna skolan. De vidgade gränserna för klassammansättning, som ger ökade möjligheter för social gemenskap och hjälpsamhet — det är karakteristiskt för montessorimetoden — har varit av betydelse för den pedagogik som nu tillämpas på grundskolans lågoch mellanstadium. Systemet med vidgade åldersgränser vertikalklasserna — som har prövats sedan 1965 för klasserna på lågstadiet och från 1968/69 skall omfatta tre årskurser på samma klassavdelning, är också en pedagogik som jag tror kan verka befruktande på det allmänna skolväsendet. Det behöver alltså inte innebära någon misstolkning av 1962 års beslut, utan den pedagogik som där används kan bli av stor betydelse för det allmänna skolväsendet.
Herr talman! Jag misstror inte alls vår allmänna skolas förmåga att svälja vilket pedagogiskt system som helst som kan vara till nytta för den. Men jag vill inte — och jag tror inte att statsrådet vill det heller — att vårt skolsystem skall svälja montessorimetoden med hull och hår, än mindre att den skall svälja waldorfpedagogiken. Jag tror emellertid att båda dessa system inne håller så mycket värdefullt att vi bör se dem renodlade för att sedan kunna välja ut vad vi vill ha i det allmänna skolsystemet. Detta uttalade statsutskottet förra året. Motionen då gällde inte montessorimetoden utan en linje för montessorilärare vid någon av våra lärarhögskolor. Detta förslag avvisades av statsutskottet, men vi hänvisade då till att vi önskade att våra lärarhögskolor skulle ta upp det bästa ur skilda pedagogiska system och pekade särskilt på Göteborgs lärarhögskolas samarbete med montessoriskolan i Göteborg. Innan vi skrev utlåtandet — det var i höstas — förvissade vi oss om att skolöverstyrelsen i sina petita hade tagit upp anslagskrav för denna skola. Statsutskottet har alltså ingalunda ändrat mening, och jag tror fortfarande att statsutskottet och statsrådet Moberg menar detsamma: vi vill ha det bästa av olika pedagogiska system, det är beträffande frågan om hur vi skall få fram det som vi kan ha delade meningar.

Herr talman! Jag har en känsla av att statsrådet Moberg tolkar 1962 års beslut mycket snävt. Om statsrådets tolkning emellertid är den rätta hindrar det självfallet inte 1968 års riksdag att göra en lätt korrigering av 1962 års beslut — det är en självklar rätt för riksdagen att göra det om riksdagen finner det lämpligt. I övrigt skall jag inte argumentera mera för anslaget till Göteborgs högre samskola; det har fröken Olsson gjort både övertygande och skickligt. Jag har emellertid behov av att i frågan om statsbidraget till Restenässkolan göra ett uttalande. Fröken Olsson sade att skolväsendet i vårt land måste vara så uppbyggt och differentierat att det motsvarar alla rimliga krav från föräldrar och elever. Det håller jag med om, men enligt min mening måste det då också innehålla erforderligt antal privatskolor och internatskolor av olika karaktär, ty annars blir inte valfriheten vad den bör vara och skolväsendet motsvarar inte de rimliga krav som föräldrar och elever har rätt att ställa. Jag vill inte heller att urvalet av elever till internatskolorna skall ske efter så restriktiva grunder som herr Gustafsson i Uddevalla skisserade; han ville reservera platserna i dessa skolor för vissa begränsade grupper. De privata skolorna behövs och även internatskolorna behövs. Båda behöver också ekonomiskt stöd från staten. Nu har vi, som det framhållits flera gånger i debatten, att vänta en proposition med anledning av utlandsoch internatskoleutredningens betänkande. Den propositionen skulle egentligen redan ha legat på våra bord, och den kommer väl när som helst. Majoriteten i statsutskottet har då tyckt det vara rimligt och riktigt att avvakta denna proposition och inte nu ta ställning till frågan om statsbidrag till Restenässkolan och Solbackaskolan. Detta ställningstagande innebär inte, att statsutskottet inte vill tillstyrka statsbidrag till dessa skolor, när vi skall behandla den väntade propositionen. I varje fall finns det betydligt fler ledamöter av statsutskottet än de som står för reservationen C. 1) som har den uppfattningen, att både Restenässkolan och Solbackaskolan skall ha statsbidrag. Om ett sådant inte kommer att föreslås i den väntade propositionen, så får vi naturligtvis tillfälle att då motionera för att rätta till den saken och därefter återkomma till en ny debatt här i kammaren.

Herr talman! Herr Jönsson i Arlöv började sitt anförande med att läsa upp en liten bit ur propositionen år 1962. Statsrådet Moberg fortsatte, och nu skall jag be att få läsa ytterligare en liten bit just där statsrådet slutade. Statsrådet läste upp det avsnitt där det sägs, att man vill för praktiskt skolbruk omsätta utvecklingsfrämjande uppfostringseller omvårdnadsidéer.

Man prövar här en metod som kan få mycket stor betydelse för utformningen av hela skolväsendet i framtiden. Fröken Olsson har framfört flera av de åsikter jag har beträffande montessoripedagogiken. Jag skulle emellertid vilja trycka på ett par saker till. Jag frågar mig om statsutskottet verkligen menade allvar med vad man skrev förra året när det gällde montessorimotionens förslag angående utbildningen av lärare. I utlåtandet heter det: »Det finns all anledning att för grundskolans räkning ta vara på de erfarenheter, som ett studium av en konsekvent tillämpning av montessoripedagogiken kan ge. Samskolan erbjuder nämligen ett utomordentligt tillfälle till vetenskaplig granskning av denna pedagogik genom den samverkan med den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet som redan äger rum och som kan utvidgas och fördjupas.» Jag vill också påpeka att det finns ett verkligt gott samarbete mellan den pedagogiska institutionen i Göteborg och samskolan. Jag har talat med några skolpsykologer och folk från den pedagogiska institutionen, och de har berättat för mig om oerhört intressanta rön som de har gjort. Barn som haft mycket svårt att acklimatisera sig i den vanliga grundskolan har, när de kommit till samskolan, utvecklats på ett mycket positivt sätt i denna miljö och fått arbetsglädje. Att man har individuell undervisning behöver jag ju inte tala om, men den individuella undervisningen sker liksom i en grupp. Det är mycket intressant att följa resultatet av den. Vidare skulle jag också vilja säga att ungdomspsykiatriska kliniken i Göteborg har ett oerhört gott samarbete med samskolan. Jag har i många år suttit i barnavårdsnämnden och kommit i kontakt med föräldrar som haft barn som haft skolsvårigheter när de varit små. Så har man lyckats få in dem i samskolans lägre avdelning, de har kommit in i denna montessorimiljö och det har gått alldeles utmärkt för dem. Jag måste personligen säga att jag tycker att det är odemokratiskt att man måste fråga föräldrarna om de har råd att betala terminsavgiften för att få denna utbildning för sina barn. Jag önskar att vilka elever som helst hade råd att få den. Jag vill också understryka att samskolans högre avdelning, från sjunde klassen och uppåt, har statsbidrag, och jag tycker att det är mycket beklagligt att man inte givit de lägre klasserna samma bidrag. Herr Jönsson i Arlöv sade att han läst att jag förra året inte yrkade bifall till min motion här i kammaren. Nej, det gjorde jag inte, enär statsutskottet ställde sig negativt. Men därefter har tillkommit det nya, att statsutskottet förra året — efter det att vi hållit debatten här i kammaren — uttalat sig mycket positivt om montessoripedagogiken. Jag vill bara till sist, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Utöver ett kort omnämnande av herr Turesson har ingenting sagts i debatten om Solbacka läroverk, för vilket motionsledes begäres höjt statsbidrag. Om detta vill jag nu säga några ord i största korthet. Kostnadsutvecklingen har på olika områden — det är fullt styrkt — ställt denna välrenommerade skola inför mycket svårlösta problem, när det gäller att i fortsättningen hålla god stan dard på undervisningen och omhänderta eleverna på internatet. Risk finns uppenbarligen för att driften kan komma att upphöra med alla de konsekvenser som det kan få också för bygden. Mycket talar för att motionerna om bidrag till Restenässkolan respektive förhöjt bidrag till Solbacka läroverk borde få föra till resultat redan nu genom ett riksdagens eventuella bifall till desamma utan inväntande av att Kungl. Maj:t skall redovisa sin inställning till 1964 års utlandsoch internatskoleutrednings förslag om riksinternatskolor.

Att göra en åtskillnad mellan dessa skolor är icke invändningsfritt. Behovet och värdet av anslag är ungefär desamma för båda läroanstalterna. Beträffande det i motionerna föreslagna statsbidraget till den lägre avdelningen av samskolan förhåller det sig — och det är orsaken till mitt ställningstagande här — helt annorlunda. Vid denna avdelning bedrivs, såsom här har understrukits, en högt kvalificerad försöksverksamhet utan motstycke inom det kommunala skolväsendet — det är f. ö. underligt att det kommunala skolväsendet inte har velat arbeta med en liknande försöksverksamhet. Denna försöksverksamhet har mycket stor betydelse för den praktisk-pedagogiska utbildningen av lärare i Göteborg. Jag vill, herr Moberg, särskilt understryka betydelsen för denna lärarutbildning. Jag skulle vilja veta, hur statsrådet tänker sig ordna den saken, om den lägre avdelningen av samskolan måste upphöra. Jag tror, att det skulle innebära en viss utarmning av vårt skolväsen och utbildningen av lärare, om vi inte får ha kvar möjligheten till sammankoppling av den lägre avdelningen vid sam Jag yrkar med de nu anförda motiveringarna bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag har uppfordrats genom en direkt fråga av herr Nordstrandh.

Herr talman! Det ligger mycket i statsrådet Mobergs uttalande, att de kommunala skolorna i Göteborg borde tillhandahålla det underlag av elever och undervisningsformer som behövs för lärarutbildningen. Men jag har en bestämd känsla av att herr Moberg inte har så förfärligt stort inflytande på den saken, om jag får säga min mening. Det är besvärligt t.o.m. för dem som är engagerade i det kommunala att lyckas åstadkomma något dylikt. I det läget kan jag inte finna annat, än att vi, om vi vill ha den standard och den mångsidighet i utbildningen som vi eftersträvar, får gå den statliga vägen med statsbidrag här. Jag vill i det sammanhanget peka på en annan motion, som finns med i paketet här i dag men som jag inte har berört; den gäller frågan om förändringar i statsbidragssystemet för att entusiasmera kommunerna och förbättra möjligheterna för dem att ta dylika initiativ. Det är emellertid en annan fråga. Tills vidare kvarstår otvivelaktigt här en förpliktelse för staten.

Herr talman! I frågan om statsbidrag till internatskolorna för statsutskottet på sid. 13 i sitt utlåtande ett resonemang, som enligt mitt sätt att se är fullständigt riktigt. Man säger sig vara medveten om dessa skolors mycket stora ekonomiska svårigheter beroende dels på att skolreformens genomförande ställer särskilda krav och dels på ett allmänt stigande kostnadsläge. Dessutom säger man sig vara medveten om att vi har att vänta förslag och ställningstagande från Kungl. Maj:t och att det inte kan vara lämpligt att i avvaktan härpå riksdagen nu binder sig eller går in på någon sakprövning av de här skolornas anslagsbehov. Sedan drar man emellertid utifrån detta resonemang den slutsatsen, att det inte skall beviljas något anslag eller någon anslagshöjning i år. Enligt min mening har vi, om vi beslutar så, just tagit ställning ty då har vi infört en förändring. Om vi däremot ger skolorna möjlighet att fortsätta sitt arbete som hittills tills det är dags för det slutliga ställningstagandet, har vi inte föregripit sakprövningen av ärendet. Jag vill inte svartmåla och säga att den skola som nu ligger mig närmast om hjärtat, Restenässkolan, skulle tvingas att upphöra inom ett år eller två om inte det begärda statsbidraget beviljas. Men att de förutsättningar och arbetsformer som här tidigare beskrivits inte utan vidare kan fortsätta att gälla respektive upprätthållas under åren framöver utan det begärda stödet från statsmakterna står nog helt klart. Det har pekats på värdet av att vi har en internatskola som mer än någon annan —- detta tycks vara ett ostridigt faktum — har ett elevmaterial som utgör ett tvärsnitt av folket. Varken pengar eller börd eller annat som anses otidsenligt avgör om vederbörande skall få komma in på skolan eller inte. Vi har en skola med ett erkänt gott renommé som anses vara pedagogiskt framåt och i alla avseenden förträfflig. Det är inte sannolikt att skolan utan vidare kan fortsätta som hittills. Det är mycket möjligt att skolan tvingas till ett annat urval av elever, om den på grund av uteblivet anslag tvingas höja elevavgifterna, ty då blir följden, såsom tidigare påpekats, att eleverna får betala det riksdagen inte betalar. Detta leder med stor sannolikhet till ett annat urval och när vi, kanske inom ganska kort tid, skall ta ställning till frågan om internatskolornas framtid har vi att diskutera en annan Restenässkola än dagens. Därmed menar jag att vi faktiskt föregripit den sakprövning som enligt somligas mening bör anstå. Jag vet inte, herr talman, om min vän i andra sammanhang, herr Turesson, menade, att vi litet senare under denna riksdag har möjlighet att klara dessa saker i anslutning till en väntad proposition. Detta måste i så fall ändå vara fel, ty vad som än kan komma att stå i den propositionen gäller väl regeln, att vi inte två gånger vid samma riksdag kan ta upp samma ärende. Har frågan fallit nu och vi inte får något statsanslag till Restenässkolan lär vi inte heller få det senare i år. Vad det nu gäller är helt enkelt att i en situation av omedelbart överhängande ekonomiska svårigheter klara problemet för det närmaste budgetåret. Gör vi inte detta har vi i verkligheten på ett negativt sätt tagit ställning i denna fråga, medan utskottet har velat uppskjuta ställningstagandet till läget kan överblickas bättre. Av en annan vän i andra sammanhang, herr Nordstrandh, fick jag intrycket att han i och för sig gärna skulle medverka till att ge Restenässkolan det begärda anslaget, men eftersom det inte skulle beviljas några pengar till Solbacka skulle inte heller Restenässkolan få något. Jag vet inte om herr Nord strandh hyser en så missriktad hämndlystnad att han, därför att han tycker illa om statsutskottets majoritet, skall hämnas på Restenässkolan. I så fall är det enligt min mening att vända vreden i fel riktning. Det är ändå så, herr Nordstrandh, att om vi avstår från att ge Restenässkolan stöd har vi därmed inte hjälpt Solbacka läroverk med ett enda öre. Jag kan förstå att min vän herr Nordstrandh inte kunde skriva på reservationen sådan den är formulerad, men när reservationen finns där bör han knappast på grund av det förhållandet, att den inte ger några pengar till Solbacka behöva avhålla sig från att ändå försöka ge en slant till den andra berörda skolan, nämligen Restenässkolan.

Herr talman! Det som lett mig, herr Carlshamre, är att jag inte kan finna annat än att båda skolorna utifrån delvis olika synvinklar har förebragt tillräckliga skäl för bidrag respektive förhöjt bidrag, och därför vill jag inte vara med om att särskilja de båda. Det kan inte vara riktigt att göra en differentiering mellan dem. Därmed har jag alltså sagt, att Solbacka läroverk inte får bortprioriteras, om jag får uttrycka det negativt på det sättet. Jag skulle kunna yrka bifall till motionerna i båda fallen. Om herr Carlshamre vill vara med om det, så är det all right!

Herr talman! Jag föreställer mig att herr Carlshamre även i detta sammanhang skall kunna vara min vän — för att här använda hans egen formulering. Man kan nämligen inte behandla samma anslagsfråga två gånger under samma riksdagssession, men väl under samma års riksdag. Vi kan alltså återkomma till denna fråga under höstsessionen när det gäller tilläggsstaten, om detta visar sig nödvändigt.
Herr talman! Jag stöder reservationen om internatskolorna, men om herr Nordstrandh kan finna något sätt att yrka bifall till sin motion om stöd åt Solbacka läroverk, så lovar jag att stödja det yrkandet, mot att han stöder mig när det gäller Restenässkolan. Sedan vill jag bara säga till herr Turesson att det är möjligt att denna fråga kan tas upp igen i höst; jag vill inte bestrida det. Men då lär det väl vara svårt att i varje fall få ut några pengar under det budgetår som börjar den 1 juli i år.

Herr talman! Jag har i statsutskottets andra avdelning ställt mig mycket välvillig till och uppskattande av herr Arvidsons motion om en riksorganisation för internatskolorna — jag tror det skulle vara en utmärkt sak. Herr Arvidson. pläderar nu kraftigt för att slutmålet för honom är att — jag förmodar ganska snabbt — uppnå en kommunalisering av internatoch privatskolorna. Om detta står det knappast någonting i hans motion och jag måste säga att mitt intresse för motionen har svalnat ganska hastigt efter det att jag hört hans anförande. Det är dock bra att det kommer fram vad som verkligen dolde sig bakom den, så att vi inte blir lurade.

Herr talman! Med anledning av att herr Arvidson ställde en direkt fråga till mig vill jag svara att jag tillhör dem som är helt övertygade om att vi måste få fram metoder för vad jag vill kalla aktivitetspedagogik. Redan nu existerar bl.a. montessoripedagogiken och waldorfpedagogiken — flera metoder finns. Det pågår nu diskussioner på ganska bred front om dessa problem.

Herr talman! Herr Nordgren var vänlig nog att både tala om för mig vad jag borde säga och i förväg bemöta mina argument. Det kanske är en form för rationalisering av riksdagsdebatterna som inspirerats av det anslag som herr talmannen skrämmer oss med. Men jag är nog ändå tvungen att säga några ord. Herr Nordgren talade något försmädligt om vår förhoppning på en snar lösning av frågan om yrkesutbildningen. Ja, vi har väntat så länge på den lösningen att det inte är konstigt om vi börjar misströsta. Nu kommer emellertid en proposition att framläggas i vår, och med hänsyn till att hela yrkesutbildningsfrågan så snart kommer att utförligt behandlas anser utskottsmajoriteten att vi inte nu bör genomföra några ändringar. Lärlingsutbildningen måste ha sin plats i vårt framtida yrkesutbildningssystem, men den skall inordnas systematiskt i det hela. Det är nog riktigt som herr Nordgren säger att lärlingsutbildningen i många fall är synnerligen värdefull, men utskottet har inte lyckats få klara besked om hur den slår ut. Herr Nordgren tog i sina räkneexempel för givet att varje lärling fullföljer lärlingsutbildningen. Vi har efterlyst en statistik på hur många som verkligen fullföljer den. Vi har inte fått någon sådan statistik. Inte heller har vi fått statistik över fördelningen av antalet bidragsrum. När vi för ett par år sedan begärde en sådan förteckning dominerade damfrisörerna kolossalt. Denna dominans tycks nu ha minskat, men fortfarande har vi inga siffror på hur de bidragsrum som står till förfogande fördelas. Det är alltså en hel del saker som vi vill veta, innan vi företar en större utbyggnad av denna verksamhet. Vi hoppas att vi skall få tillfälle att ta del av både vederbörliga redovisningar för användningen av det nuvarande bidraget och planer för hur lärlingsplatserna inom näringslivet skall utnyttjas — och det inom en framtid som vi åtminstone kan överblicka, vilket vi inte har kunnat säga tidigare när det har gällt yrkesutbildningen. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Nordgren har två gånger åberopat arbetslösheten just bland ungdomen såsom en motivering för att öka bidragsrummen till lärlingsutbildning för hantverkare och småindustriidkare. Men jag tror inte att den argumenteringen håller särskilt väl. Det har nämligen gjorts en inventering av möjligheterna att få fram vyrkesutbildningsplatser. Den inventeringen har beträffande yrkesskolorna givit mycket gott resultat. Det har stått fler platser till förfogande inom yrkesutbildningsväsendet än vad ungdomarna har varit intresserade av. Trots att man från arbetsförmedlingarnas sida har försökt att tala med både de arbetssökande ung domarna själva och deras föräldrar samt även i övrigt försökt väcka förståelse för yrkesutbildningen, har många ungdomar sagt att de i första hand inte vill ha yrkesutbildning utan arbete. Läget är faktiskt det, att det vid våra yrkesskolor finns ett visst överskott av yrkesutbildningsplatser som i dag inte kan utnyttjas av dessa ungdomar. Jag tror därför att herr Nordgrens argumentation på denna punkt inte riktigt håller. Dessutom skulle jag vilja säga ett par ord om yrkesutbildningsberedningen. Inom denna beredning finns det en särskild arbetsgrupp som arbetar just med frågan om det framtida förhållandet mellan näringslivet och yrkesutbildningen och frågan om vilka former man kan tänka sig för ett samarbete mellan näringslivet och yrkesskolväsendet. Den arbetsgruppen kommer att redovisa sitt material under våren och sommaren, och sedan blir det tillfälle för yrkesutbildningsberedningen att ta ställning till arbetsgruppens synpunkter och att framföra de förslag man slutligen kan komma fram till. Dessutom vill jag påpeka att yrkesutbildningsberedningen just i dagarna färdigställt ett betänkande i vilket man gjort vissa beräkningar rörande kostnaderna för den gymnasiala yrkesutbildningen enligt yrkesutbildningsberedningens förslag. Denna beredning arbetar alltså intensivt, och den har lagt fram åtskilliga betänkanden. Jag är själv varm anhängare av ett mycket intensivt samarbete mellan näringslivet och yrkesundervisningen. Jag är dock inte helt övertygad om att just lärlingsutbildningen inom byggnadsfacken i dag är den mest överlägsna utbildningen. Det finns specialister både på arbetsgivarsidan och inom byggnadsfackförbunden som hävdar, att den yrkesutbildning som ges i skolmässiga former vid våra yrkesutbildningsanstalter är överlägsen den som ges av hantverkarna. Därför finns det all anledning att ta sig en grundlig funderare på hur man skall göra för framtiden. Av dessa anledningar tror jag att det vore oklokt att, som herr Nordgren föreslår, öka antalet bidragsrum för utbildning hos hantverksmästarna.

Herr talman! Statsutskottets folkpartiledamöter har yrkat att 500 000 kronor skulle ställas till förfogande för utbildningskomplettering i engelska för små skollärare. Bakgrunden till den reservation som vi har formulerat vid punkten 24 är ju att riksdagen 1967 beslutade om en reformerad lärarutbildning. Enligt det beslutet skall också engelska ingå som obligatoriskt ämne i lågstadielärarutbildningen. Skolöverstyrelsen har föreslagit att engelska skall införas som obligatoriskt ämne på lågstadiet i samband med ett förslag om reviderad läroplan för grundskolan. Man kan nu på mycket goda grunder anta att förslaget om införande av engelska i årskurs 3 i grundskolan kommer att vinna allmän anslutning. Självfallet måste undervisning i främmande språk på lågstadiet medföra att kompletterande utbildning ges åt den nuvarande småskollärarkåren. Med hänsyn till det stora antal lärare det gäller och med hänsyn till att undervisningen i engelska på lågstadiet införs successivt kan <kompletteringsutbildningen inte ges samtidigt åt alla lärare. Man bör, anser jag, eftersträva att snarast möjligt ge utbildningskomplettering i engelska åt så stor del som möjligt av småskollärarkåren. Såvitt jag vet, pågår också planeringsarbete för denna utbildningskomplettering inom skolöverstyrelsen. Skolöverstyrelsen har föreslagit att utbildningskomplettering för cirka 400 småskollärare skall anordnas 1968/69, och härför krävs 500 000 kronor. Riksdagen har alltså tagit ställning tidigare i själva sakfrågan, och det innebär att lärare som skall tjänstgöra på lågstadiet bör ha utbildning i engelska för undervisning på detta stadium. Jag anser att det är angeläget att utbildningskompletteringen kan starta så snart som möjligt för ett relativt begränsat antal, så att erfarenheter av olika uppläggningar av denna komplettering kan vinnas. : Jag har även lagt märke till att Skolledarförbundet har beklagat, att statsverkspropositionen 1968 inte har tagit ställning till denna fråga så att kurser i engelska kan starta redan från början av budgetåret 1968/69. En övergång till undervisning i engelska för årskurs 3 fr.o.m. höstterminen 1969 blir enligt Skolledarförbundets mening nödvändig, om den nya läroplanen skall kunna tilllämpas i sin helhet i årskurs 4 läsåret 1970/71. : Därför är det riktigt, såsom Skolledarförbundet har framhållit, att omedelbara åtgärder måste vidtagas för småskollärarnas vidareutbildning i engelska.
Herr talman! Läget är ju det att det föreligger ett förslag till ny läroplan för grundskolan men att varken Kungl. Maj:t eller riksdagen har tagit ställning till det förslaget. I förslaget ingår bl.a. att undervisning i engelska skall införas i årskurs 3. Jag har litet svårt att förstå, hur reservanterna i det läget kan säga, att deras yrkande är en logisk följd av att riksdagen »får anses ha godtagit» tanken på införande av undervisning i engelska på grundskolans lågstadium. Något sådant beslut har riksdagen inte fattat. Det är mycket sannolikt att riksdagen kommer att fatta ett dylikt beslut, men det är väl ganska rimligt att man avvaktar, att statsmakterna fattar beslut om att sådan undervisning skall införas, innan man beslutar om kurser för lärare på grundskolans lågstadium i ämnet. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag sympatiserar mycket med yrkandet att dessa pengar ställs till förfogande för utbildningskomplettering i engelska för småskollärare, men jag kan ändå inte biträda förslaget. Jag tycker helt enkelt, att det är vanskligt att göra det. Utöver den sakupplysning, som herr Turesson har lämnat, skulle jag vilja peka på att det kommer att föreligga ett mycket stort allmänt behov av utbildningskomplettering för lärare i grundskolan, även om det läroplansförslag som nu föreligger inte blir godtaget i sin helhet. Det är därför mycket osäkert att prioritera redan nu. Jag har undersökt den där saken något, sedan vi behandlade den i utskottet. Ganska oberoende av hur grundskolans högstadium organiseras — varom det kanske kan uppstå tvist — kommer det, för att ta ett exempel, framför allt beträffande ämnet matematik att föreligga ett mycket stort behov av utbildningskomplettering för låg-, mellanoch högstadiets lärare. Helt nya matematiska termer och begrepp kommer nu att införas och vissa har f. ö. redan införts, som gör det alldeles nödvändigt att utbildningskomplettera i ämnet. Detta gäller också lärare i fysik, kemi och samhällskunskap, i vilka ämnen den nya terminologin kommer att slå igenom. Jag skulle kunna peka på flera andra saker, varav åtminstone några kommer att bli verklighet vid revisionen. Det är så vanskligt att nu prioritera, att jag på grundval av de upplysningar jag fått måste ställa mig så här betänksam.

Herr talman! Jag skall först be att få rikta ett tack till statsutskottet för att utskottet så snabbt expedierat detta ärende. Nu får man där nere på Cypern tid att definitivt dra åt svångremmen. Det hade varit roligt om det hade blivit en positiv lösning. Förbandet har senare hemsökts av besvärligheter — utom den där devalveringsförlusten — i form av inbrott, och kassan har ytterligare länsats. Men nu har statsutskottet sagt sitt ord, och jag skall i detta sammanhang, herr talman, inte ställa något yrkande.

Herr talman! Jag beklagar att utskottet inte har velat medverka till en översyn av bestämmelserna och tillämpningsföreskrifterna för studielån i syfte att vidga möjligheterna att erhålla dylika lån. Nuvarande förhållanden är enligt min mening långt ifrån tillfredsställande. Särskilt anmärkningsvärt synes det mig vara att ungdomarnas lånemöjligheter skall vara så hårt bundna till föräldrarnas inkomster. Det framgår av andra lagutskottets utlåtande, sid. 2, att tre tiondelar av den del av föräldrarnas till statlig inkomstskatt beskattningsbara inkomst som överstiger ett fribelopp av 6 000. kronor reducerar lånemöjligheten. Två femtedelar av det förmögenhetsbelopp som överstiger 33 000 kronor jämställes med inkomst vid sådan reducering. När vi sedan vet vilken penningvärdeförsämring som skett och hur t.ex. upptaxeringen av fastigheter har förändrat hela situationen, förstår vi att möjligheterna för de ungdomar det här gäller har i avsevärd grad försämrats. Jag tänker då framför allt på ungdomar i åldern 19 och 20 år, som ju lever sitt eget liv och ofta inte vill eller kan vara bundna till föräldrarnas inkomster och övriga resurser. Det är möjligt att denna bindning kan försvaras upp till 18 års ålder, men det borde vara klart för alla att den är helt otidsenlig när det gäller 19 och 20-åringarna. En ändring på den punkten är trängande nödvändig, och enligt min mening skulle det ha hedrat utskottet, om utskottet hade velat medverka till en översyn och en ändring därvidlag. Självklart finns det också annat som behöver ses över. Lånebeloppen kan t.ex. behöva justeras från tid till annan. Men vad jag här särskilt velat peka på är denna bindning till föräldrarnas inkomst och förmögenhet, som jag menar är mycket olycklig. Såsom framgår av utskottsutlåtandet tillämpar studiehjälpsnämnden numera en sådan praxis att 20-åringarna kan erhålla lån på maximalt 5 000 kronor. För 19-åringarna och yngre studerande än dessa reduceras dock beloppet utan vidare med 1500 kronor. De kan alltså få låna högst 3 500 kronor, vilket belopp reduceras på det sätt som jag redogjort för. Jag upprepar att en förändring är trängande nödvändig.